Herr talman! Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad jag avser att göra för att gå vidare och snabbt få på plats lösningar som gör att stat, kommun och skola kan samarbeta för att säkerställa att skolor med allvarliga ordningsproblem och återkommande kunskapsfall kommer på fötter och blir en trygg plats för lärande och kunskapsinhämtning. Skollagen är mycket tydlig med att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Regeringen avser att vidta flera åtgärder för att skolor ska ges stöd i att skapa en sådan miljö som avses i skollagen. Det är grundläggande för alla barns och elevers kunskapsutveckling att de får stöd och stimulans från första början, redan från förskoleklass när så behövs. Tidiga insatser är ofta avgörande för att elever ska lyckas med sina studier och kan därigenom också bidra till en tryggare studiemiljö. Därför avser regeringen att införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare upptäcker att det finns ett behov. I regeringens lågstadielöfte ingår åtgärder som syftar till att öka antalet anställda så att lärare i lågstadiet kan ägna mer tid åt varje elev och klasserna kan bli mindre, vilket är en särskilt betydelsefull insats för trygghet och studiero. Det ingår också åtgärder för att öka tillgången till lärare med specialpedagogisk kompetens med huvudsakligt fokus på lågstadiet. För fler lärare i lågstadiet beräknar regeringen i vårpropositionen satsningen till 2 miljarder kronor årligen från 2016 och framåt. För att öka tillgången till lärare med specialpedagogisk kompetens beräknar regeringen i vårpropositionen 500 miljoner kronor från 2016 och framåt. I vår budgetproposition fanns också en särskild satsning på nationella skolutvecklingsprogram med systematiska och långsiktiga insatser för att utveckla och förbättra skolor. Regeringen beräknar i vårpropositionen 140 miljoner kronor årligen från och med 2016 till dessa insatser. Jag kan konstatera att något motsvarande förslag inte återfanns i de borgerliga partiernas budgetförslag. Statens skolverk har tagit fram stödmaterial till lärare inom en rad områden kopplade till skolans värdegrundsarbete. Det är material som är att betrakta som en del av de nationella skolutvecklingsprogrammen. Stödmaterialet utgör en del i en fortbildningsmodell som Skolverket även använt sig av i syfte att lärare ska utveckla sin ämnesdidaktiska förmåga, exempelvis inom matematik och läslyften. Modellen utgår utöver det kollegiala lärandet bland annat från rektors medverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete. Statens skolverk kommer inom ramen för samverkan för bästa skola att träffa överenskommelser med skolhuvudmän om insatser riktade till skolor med låga kunskapsresultat och tuffa förutsättningar. I dialog med varje berörd huvudman ska Skolverket fatta beslut om insatser för att höja kunskapsresultaten i dessa skolor. För att vara så effektiva som möjligt ska insatserna vara väl utformade efter huvudmännens olika förutsättningar och behov. Inom ramen för satsningen Samverkan för bästa skola avsätts därför 300 miljoner kronor för 2015, och därefter beräknas 600 miljoner kronor per år från och med 2016. För att stärka elevhälsan och bland annat förebygga ungas psykiska ohälsa vill regeringen förstärka och förlänga nuvarande satsning på elevhälsan. För detta beräknar regeringen i vårpropositionen 200 miljoner kronor årligen från och med 2016. De åtgärder som jag och regeringen avser att vidta visar att vi vill stärka kvaliteten i undervisningen och höja kunskapsnivån i skolan.

Herr talman! Jag tackar Camilla Waltersson Grönvall för interpellationen och inlägget. Om man skalar bort de obligatoriska "Allt gott har vi åstadkommit, och det som inte är lika bra är ert fel", som hör den politiska debatten till - jag har säkert ägnat mig åt det någon gång också, kanske till och med i interpellationssvaret - håller jag med om allt som Camilla Waltersson Grönvall framförde. Vi delar synen på de prioriteringar som nu måste göras. Jag ska därför gladeligen svara på frågorna. Först vill jag bara ta upp en av de insatser som nämns i interpellationssvaret och som jag tror kan ha allra störst betydelse för de skolor som interpellationen handlar om, nämligen Samverkan för bästa skola. Jag vet att också Moderaterna i sitt utvecklingsarbete har börjat jobba med liknande idéer om överenskommelser mellan staten och huvudmannen om insatser på enskilda skolor. Jag är positiv till att vi nu kan börja rulla ut detta och att Skolverket får mandat att göra det. Vi har haft många statliga insatser som varit generella och lika för alla, men vi har saknat insatser som kan gå ned och jobba med de enskilda skolor där man inte har förutsättningar att ge alla elever de kunskaper och verktyg de behöver för livet. Jag kan konstatera att ett sådant myndighetsuppdrag går att ge helt utan ändringar i dagens lagstiftning. Det finns alltså möjlighet att göra det inom ramen för dagens system. Efter oerhört många år med debatter om ansvarsfördelningen, som flera i kammaren har varit delaktiga i, känns det någonstans lite tråkigt att vi inte har gett det myndighetsuppdrag som handlar om att ta ett gemensamt ansvar och kraftsamla runt de skolor som behöver det allra mest. Jag är glad att vi nu kan göra detta i brett samförstånd. Två frågor lyftes upp, och den första gällde Läslyftet. Läslyftet har fått de pengar som Skolverket har gjort bedömningen att man har möjlighet att på ett bra sätt och med hög kvalitet använda under året. De pengarna tillfördes. Det var mer än vad som låg i regeringens ursprungliga budget. Om jag kan siffrorna rätt innebär det att 85 procent av ansökningarna har kunnat bifallas. Det är vad man bedömer att man kan göra nu med en hög kvalitet. Från och med nästa år ligger ytterligare 140 miljoner för skolutvecklingsprogram. Läslyftet har formen av just ett sådant skolutvecklingsprogram som vi vill bygga vidare på. Den andra frågan som Camilla Waltersson Grönvall ställde löd så här, om jag antecknade rätt: Varför vill ministern inte att ännu fler elever ännu tidigare ska få det stöd de behöver? Jo, det vill ministern, och det vill regeringen. Vi är överens över partigränserna i denna kammare om att alla sexåringar ska gå i en obligatorisk skolform och att den skolform och den verksamhet som sexåringar möter ska vara likvärdig över landet. Vi ska stärka inslagen av inlärning av läsning, skrivning och räkning, och det ska finnas möjligheter och mandat att ge varje elev som behöver det extra stöd redan i förskoleklassen. Detta är vi överens om. Sedan har vi haft och har kanske fortfarande olika uppfattningar om förskollärarnas roll i verksamheten för sexåringar. Just nu sitter Grundskoleutredningen, som ska lämna sitt slutbetänkande i september, och tittar på möjligheten att göra förskoleklassen i dess nuvarande form obligatorisk för alla. Man tittar också på möjligheten att inkludera förskoleklassen i grundskolan. Vi har också tillsatt en utredning om läsa-skriva-räkna-garantin, som kan ge stöd till eleverna och stärka möjligheterna till stöd redan i sexårsåldern och i förskoleklassen. För att inga missförstånd ska råda utifrån denna debatt måste jag som minister i sammanhanget påpeka att lagstiftningen redan i dag ger huvudmannen ansvar för att sätta in stöd i förskoleklassen när det behövs. Men lagstiftningen måste uppenbarligen skärpas.

Herr talman! Självklart är det, precis som Malmö kommun också har uttryckt det, ett misslyckande när man hamnar i en situation där man omedelbart måste stänga en skola på grund av arbetsmiljöproblem. Den situationen ska man aldrig hamna i som skola. Det ska aldrig gå så långt. Sedan är det också min uppgift att säga - och jag tror att man i kammaren kan intyga att jag gör detsamma även när det diskuteras skolor som ligger i borgerliga kommuner: Det finns andra skolor i Malmö som man kan uppmärksamma som exempel på en god skolutveckling, att också Malmö har lyckats kraftsamla runt ett par skolor som tidigare har haft eller har tuffa förutsättningar. Det visar att det finns en kraft. Den kraften ska givetvis också komma Värner Rydénskolan till del, och det vet jag att Malmö kommunledning har uttryckt. Det ska aldrig få gå så här långt. Det är anledningen till att vi i situationen med skolor som inte lyckas ge alla elever de kunskaper och verktyg som de behöver för livet måste lämna en situation där stat och kommun skyller ansvaret på varandra och i stället kraftsamla tillsammans för att utifrån de erfarenheter som vi har, där vi har lyckats vända resultaten och där vi har lyckats göra verkningsfulla insatser, gå in i en skola och se till att implementera dem där. Det är det som finns inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vi säger att man ska sluta utvecklingsavtal. Jag hör att Moderaterna nu använder termen "kunskapskontrakt". Jag kan konstatera att skillnaden mellan ett utvecklingsavtal och ett kunskapskontrakt nog inte är så stor. Det ska innehålla precis de insatser som vi - från forskning eller erfarenheter från andra delar av landet eller för den delen internationellt - vet kan göra skillnad för en skola som har de problem som man har identifierat på just den skolan. Vi är överens om att detta ska göras. Vi kan diskutera länge vem det är som har närmat sig vem. Jag hade förmånen att i ett utvecklingsarbete tillsammans med Sveriges Skolledarförbund skriva en debattartikel för ett par år sedan om behovet av just den här typen av avtal och att ändra statens relation till huvudmannen så att den inte stannar vid inspektion och kritik. Jag är glad att detta är en insikt som finns brett i det politiska livet och glad att det finns en uppslutning bakom det. Sedan behöver jag också, herr talman, än en gång förklara hur vi tänker runt utredningsdirektiven för sexåringarnas obligatoriska skolstart. Där har vi tillsatt en utredning som ska titta på vilken kompetensutveckling som lärarna - såväl förskollärare som andra lärare som är verksamma i förskoleklassen - behöver för att man ska kunna uppfylla en läsa-skriva-räkna-garanti. Utredningen ska också titta på den kompetensutveckling som behövs i lågstadiet i övrigt. Jag tror att alla lärare - för att man verkligen ska bryta den kultur som har funnits i svensk skola av att problem riskerar att växa och skjutas upp till nästa årskurs och nästa stadium - kan behöva en kompetensutveckling. Precis det ligger i direktivet till utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti. Vi ser det som mindre lämpligt att två utredningar ska ha i uppgift att utreda exakt samma sak, så därför har vi lagt det pedagogiska innehållet i utredningen från förskoleklass till årkurs 3, medan Grundskoleutredningen har fokus på det juridiska ramverket för att stärka pedagogiken och den pedagogiska verksamheten.

Herr talman! I den akuta situationen - som aldrig ska uppstå men uppenbarligen har uppstått - har staten en roll. Skolan stängdes ju på grundval av statliga lagar, stiftade i den här kammaren och slutligen övervakade av Arbetsmiljöverket, en statlig myndighet, om jag kan den lagstiftningen rätt. Det är klart att staten har en roll i det läget. Problemet har varit att staten inte har haft en roll mellan inspektion och kritik - Malmö har ju som huvudman fått det vid ett flertal tillfällen - och utvecklingsarbetet innan man hamnar i den situation som den skola som här nämns hamnar i eller för den delen efteråt, när skolan skulle öppna igen. Av den information som jag har fått vet jag att man sedan dess har kommit igång med en kraftsamling. Man har gjort flera saker för att se till att man inte hamnar i den här situationen igen på Värner Rydénskolan. Men statens stöd och statens möjligheter att gå in med skräddarsytt - om vi använder det ordet stöd för insatser på en enskild skola har varit begränsat, för ingen myndighet har haft det i sin instruktion eller i sitt regleringsbrev. Det är det vi har ändrat genom uppdraget Samverkan för bättre skola. Det är den största förändringen i statens relation till enskilda skolhuvudmän sedan inrättandet av Skolinspektionen. Jag tycker att inrättandet av Skolinspektionen var bra, och det var viktigt. Precis som har understrukits i många interpellationsdebatter har det inneburit en kraftig kvalitetsförbättring och tydligare fokus för många skolhuvudmän. Den utveckling som finns inom myndigheten med det fokus man har och den inspektion man gör är något som jag som statsråd och företrädare för regeringen kraftfullt har ställt mig bakom. Men vi behöver också ett myndighetsuppdrag som kan ta vid där inspektion och kritik slutar och som handlar om utvecklingsarbete. Det myndighetsuppdraget finns inom ramen för Samverkan för bästa skola, där såväl Skolinspektionen som Skolverket är aktiva. Tack för meningsutbytet! Och tack för att vi får diskutera de frågor som på riktigt kommer att kunna göra skillnad för elever i verkligheten!